Herr talman! Jag vill bara säga att det sista faktiskt inte var riktigt sant. Man plockar ju bort drygt 10

Herr talman! Barbro Westerholm har ställt följande frågor till socialminister Ingela Thalén beträffande Tobaksbolagets produkter: 1. Vilka kvalitetskrav ställs på de tobaksprodukter som den svenska, statsdominerade tobakskoncernen marknadsför utomlands? Är kraven lägre än för motsvarande produkter i Sverige? 2. Vilka normer tillämpar den svenska tobakskoncernen i sin marknadsföring utomlands? Har Procordias tobaksföretag några egna restriktioner för reklam som tillämpas i länder där inhemska reklamregler är för få eller obefintliga? 3. Pågår eller förbereds några svenska åtgärder -- från statens eller statligt dominerade företags sida -- för att stoppa ett framtida snusförbud inom EG? Bedriver Procordias tobaksföretag någon lobbyverksamhet gentemot EG? Planerar regeringen några initiativ, t.ex. att begära nationellt undantag för Sverige från ett eventuellt EG-förbud mot snus? Hur bereds i så fall sådana initiativ? Tillfrågar man t.ex. livsmedelsverket, socialstyrelsen eller konsumentverket i sådana frågor? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Regeringen avser inte att medverka till att ett snusförbud införs i Sverige, varken genom EES avtal eller i perspektivet av ett framtida svenskt medlemskap i EG. Enligt vad jag erfarit från Procordia är det riktigt att tobaksverksamheten inom numera Procordia United Brands har expanderat utomlands under senare år. Det har nästan uteslutande skett genom företagsförvärv och under de senaste åren med koncentration på cigarr och cigarillmarknaden. Tobacco i Richmond, som är verksamt inom den s.k. rökfria tobakssektorn. Någon satsning utomlands på svenskt snus tillverkat i Sverige har inte skett med undantag för en mycket blygsam försäljning i Tyskland samt en testlansering av ett svensktillverkat snus i USA. Tobacco lanserade i fjol ett snusmärke, som enligt en artikel i en engelsk medicinsk tidskrift innehåller höga halter av s.k. nitrosaminer. Det är troligen denna artikel Barbro Westerholm refererar till i sin interpellation. Enligt uppgift från Procordia visar fem senare undersökningar -- två gjorda internt och tre av utomstående laboratorier -- oberoende av varandra helt andra siffror för nitrosaminnivåerna. Dessa senare siffror ligger enligt Procordia helt inom det intervall som gäller för marknaden i övrigt. EG. Enligt Procordias uppfattning tyder denna definition på att det svenska snuset skulle förbjudas medan alla andra förekommande snustyper skulle vara tillåtna även i fortsättningen. Givetvis har Svenska Tobaks AB och Gotia Tobak AB uppfattat detta som en orättfärdig diskriminering av den egna produkten. Som en konsekvens av detta vidtar de berörda företagen de åtgärder de anser nödvändiga och lämpliga för att få stöd för uppfattningen att motiven för det föreslagna förbudet inte är godtagbara. Vilka åtgärder som vidtas kan jag rimligen inte ha någon uppfattning om. Om företagen inte agerade skulle detta vara ett åsidosättande av deras skyldighet mot anställda och ägare. Som svar på Barbro Westerholms första fråga vill jag först konstatera att svensktillverkade tobaksprodukter säljs i mycket liten omfattning utomlands. Enligt Procordia råder självfallet samma höga kvalitetskrav oavsett var de säljs. Den marknadsföring som sker utomlands genom svenska företag eller dotterbolag som är verksamma utomlands sker enligt Procordia i överensstämmelse med den lagstiftning och de regler som gäller för varje enskild marknad. Svensk lag och svenska regler gäller för reklam i Sverige. I den mån svensk lagstiftning är strängare än lagstiftning i andra länder, vore det enligt min mening av bl.a. konkurrensskäl helt orimligt om svenska eller svenskägda företag skulle tillämpa de svenska reglerna medan konkurrerande företag arbetar efter andra regler. EG-kommissionens förslag, som det ser ut i dag, riktas enbart på en tobaksprodukt vilken inte produceras inom EG. Det snus och den tuggtobak eller röktobak som tillverkas inom EG drabbas inte av något förbud om direktivförslaget antas. Alla relevanta internationella avtal ger tänkbara möjligheter att vidta åtgärder som är nödvändiga för att bl.a. skydda människors liv och hälsa. Det kan också finnas generellt stöd för att vidta åtgärder som minskar bruket av tobak. Däremot finns det inte stöd för att vidta åtgärder som godtyckligt drabbar en tobaksprodukt men inte andra. Regeringen avser också att vid lämpligt tillfälle och i lämpligt forum ta upp med EG den diskriminering svenska tobaksprodukter skulle utsättas för om direktivförslaget antas. Frågan bereds på sedvanligt sätt inom regeringskansliet. Bl.a. tas kontakt med de berörda verken i den utsträckning som erfordras.

Fru talman! Varje människa är unik, med resurser som hon eller han bör få utveckla i frihet och efter eget val. Detta har jag tidigare deklarerat i biståndsdebatter. Jag vill också upprepa en annan grundprincip i den moderata ideologin, nämligen att när vi vill ge människor ökad frihet och ökad valfrihet, ställer vi även krav på ökat ansvar. Gäller den här synen på människan och samhället bara Sverige? Nej, våra principer är globala. Barn i alla delar av världen skall ha samma möjligheter till en god start i livet. Det har gått ett år sedan förra riksmötets stora biståndsdebatt. Sedan dess har världens befolkning ökat med 90 miljoner människor. Sedan dess har miljontals barn fötts till fattigdom, svält och sjukdomar. Samtidigt som vi dagligen får rapporten om den kurdiska flyktingkatastrofen är vi medvetna om mänskliga tragedier i andra delar av världen, inte minst i Afrika söder om Sahara. 95 % av befolkningstillväxten äger rum i uländerna, påpekar ett enhälligt utskott. Det är märkligt att både SIDA och regeringen under en följd av år har varit så ljumt intresserade och engagerade i insatser för att dämpa den enorma befolkningstillväxten. Att detta fattiga Tanzania med sina 23 miljoner fördubblar sin folkmängd på 19 år borde väl få vilken biståndsarbetare som helst att ifrågasätta biståndsinriktningen. Skulle Sverige dubblera sin befolkning med nuvarande befolkningsutveckling skulle det ta 311 år. Det är emellertid tillfredsställande att det skett en åsiktsförändring i SIDA och regeringen. Nu tycks man ha börjat prioritera befolkningsfrågor. Bra! Det är lika tillfredsställande att ett enhälligt utrikesutskott med sitt yttrande på s. 70 och 71 i betänkande nr 15 och med ett uppräknat belopp för ökade insatser på familjeplaneringsområden ger regeringen klart besked. Fru talman! Under det gångna året har det svenska biståndet debatterats alltmer. Visst finns det mycket som är bra. Visst kan man visa upp många framgångsrika projekt. Visst är biståndsarbetarna, både hemma och ute på fältet, besjälade av uppgiften. Men samtidigt har de kritiska debattinläggen ökat. Tonen har skärpts. Krav på omprövning har höjts. Det är dags för utredning, anser många i likhet med vad både centerpartiet och vi moderater i utskottet kräver i två olika reservationer. Låt mig få citera ur ett av alla dessa debattinlägg. Så sent som i måndags fanns en brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ''En rejäl biståndsdebatt krävs''. Det var ''Vi måste komma bort från fixeringen vid volymtänkandet i biståndet. Det är inte vettigt att automatiskt överföra ökande resurser till länder som inte kan använda dem för att åstadkomma önskade förändringar. Biståndet kan därigenom försena, ja, rent av hindra de framsteg som det avser att underlätta.'' Olle Murelius har så rätt. Jag vill uppmärksamma kammarens ledamöter på vårt s.k. särskilda yttrande, längst bak i betänkandet. Jag beklagar att mina vänner i folkpartiet envisas med denna procentdebatt. Att man dessutom alltmer ivrar för ett tvåprocentsmål, gör inte saken bättre. Att dubbla 14 miljarder till 28 miljarder vore synnerligen oklokt när reservationerna bara ökat under senare år. Det påstås att det ligger 8 miljarder i riksbanken oanvända. Riksdagens revisorer granskar f.ö. detta. Nej, bästa kolleger i folkpartiet, det är viktigare att diskutera kvalitén i biståndet. Jag måste få citera ur en artikel i senaste numret av Liberal Debatt ''Sluta tjata om procenten''. I ledaren finner man bl.a. följande: ''Tjatet om procenten har dominerat biståndsdebatten inom den liberala rörelsen och utgjort en spjutspets i kritiken mot socialdemokraterna och moderaterna. Då budgetalternativen presenteras förvandlas biståndsanslaget till en inrikespolitisk tävlan i att vara god.'' Jag erkänner gärna att folkpartiet varit allmänt pådrivande i den biståndspolitiska debatten under årens lopp, men när ni i den nuvarande situationen på allvar framför kravet på fördubbling av biståndet till 2 % dvs. 28 miljarder, dvs. med Liberal Debatts vokabulär eftersträvar att vara dubbelt så god, då kan vi inte vara med. Olof Murelius säger i sin debattartikel att det nya i debatten är krav på respekten för mänskliga rättigheter som folkrättsligt förpliktande och därigenom ett villkor för bistånd. För oss moderater är inte detta nytt. Vi har konsekvent protesterat mot det svenska biståndssamarbetet med diktaturer och enpartistater. Olof Murelius säger att han inte tror på villkor, såvida de inte ställs gemensamt av givarländerna t.ex. genom OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd. I detta avseende tänker Murelius fel. Om vi moderater efter internt funderande och diskussion kommer fram till en sålunda väl genomtänkt uppfattning offentliggör vi denna uppfattning. Vi väntar inte på att den politiska vinden blåser så att säga rätt. Vår skyldighet som politiker är att oavsett politiska vindar deklarera vår uppfattning. Som tidigare år protesterar vi mot att Sverige har biståndssamarbete med enpartistater, och diktaturer där brott mot de mänskliga rättigheterna begås. Det är Guinea-Bissau, Vi måste ställa villkor. Vi moderater föreslår att biståndet skall trappas ner under en 5-årsperiod om det inte sker något i demokratisk riktning. Det kan man inte göra, säger biståndsministern och regeringen. Det låter nästan patetiskt när biståndsministern i anföranden och debattartiklar säger att hon pratar med diktatorn i dessa länder om demokrati. Vad bryr sig en envåldshärskare och i flera fall mördare om vad en snäll dam från Sverige säger till honom? Men skulle hundratals miljoner i pengar utebli, skulle diktatorn bli orolig. Vi vet ju att delar av vårt stöd inte når ut till de fattiga i städernas utkanter och landsbygden. Vi vet ju att mycket pengar hamnar i härskarens nomenklatura, maktelit och byråkrati. Vi vet att korruptionen är utbredd. Fru talman! Jag talar med dessa ledare för diktaturer och enpartistater, säger biståndsministern. Det skulle vara intressant att höra vad hon säger och hur hon säger det. Hur ofta sker detta? frågade jag mig. Träffar biståndsministern en diktator flera gånger under en mandatperiod eller under ett år? Då får jag veta att av de länder jag tidigare nämnde besökte biståndsministern endast Uganda och Tanzania under 1988. Det framgår inte av regeringens reselista om biståndsministern träffade presidenten Museveni i Uganda. SADCC-möte. Det blev väl knappast tid över för ett längre, allvarligare samtal med presidenten. Under 1990 gjorde biståndsministern 14 resor. Under enbart tre resor dvs. till Zambia i januari, till Tanzania i februari och till Vietnam i juni kunde dessa allvarliga samtal om demokrati ha förekommit med resp. statschefer, om nu biståndsministern över huvud taget fick träffa dem. Under 1991 har biståndsministern besökt alltså inte någon av enpartistaterna bland Till detta kommer att en mängd representanter för u-länderna har besökt biståndsministern sedan 1988. Bland besökarna finner man Costa Kap Verdes -- numera en flerpartistat med fria val -- statsminister och Nicaraguas utrikesminister. I den här listan finner jag inte en enda statschef eller diktator. Med andra ord, fru biståndsminister, vad skall vi tro om era påståenden om att ni minsann pratar med dem om demokrati? Fru talman! Magnus Brohult skriver i dag i en artikel ''Ska u-hjälp ges till terror?'' i dagens Svenska Dagbladet. Jag citerar: ''I dag väntas riksdagen besluta om att göra Uganda till programland - -. Förslaget är en skandal och vittnar om regeringens och SIDAs cynism när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter utanför Sveriges gränser.'' Här vill jag säga att vi moderater som enda parti avvisar förslaget. Folkpartiet ökar anslaget med 10 milj.kr. För det första tror vi inte på programlandsprincipen. Projektmetoderna måste vara bättre. För det andra är Uganda en diktatur. Magnus Brohult kom från Uganda för några dagar sedan och har alltså en hel del att berätta. Visst får det finnas partier, berättar Magnus Brohult; det säger också den svenska regeringen. Men hävdar man en annan åsikt än presidenten och diktatorn så försvinner man. Var god observera, ärade kammarledamöter: då försvinner man. Visst råder det pressfrihet, säger den svenska regeringen. Men är journalisten kritisk, försvinner hon eller han, skriver Magnus Brohult. I bästa fall blir det rättegång. Domen blir förräderi. Sedan försvinner journalisten. Det är Uganda. Och med Uganda skall vi ha biståndssamarbete! Det är uppseendeväckande att regeringen så demonstrativt struntar i vår debatt om demokrati i våra programländer. Utskottsbetänkandet är omfattande. Jag har berört enbart några av frågorna. Inger Koch och Eva Björne skall komplettera. Jag måste slutligen bara markera vårt avståndstagande från förslaget att slå ihop IMPOD, Swedfund och SIDAs industribyrå till det som nu skall heta SITCO. Förslaget bygger för det första på skrivbordsbyråkraters vänsterflum. För det andra bygger det på brist på kunskaper och erfarenheter från import och exportverksamhet i näringslivet. Om det skulle bli en annan regering i höst är en av mina förhoppningar på den regeringen att frågan omprövas. Slutligen vill jag vädja till utskottets ledamöter att begära rösträkning på så få reservationer som möjligt. Det är ju väldigt många i det här betänkandet. Vi har viktigare saker att göra än att sitta här i timmar och räkna röster på varenda reservation. Således kommer jag att begära rösträkning bara på en enda, nämligen nr 14. Att vi står bakom alla våra övriga reservationer är självklart, fru talman.

Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Flyktingsituationen i världen är i dag mycket allvarlig. Flera av talarna har tidigare berört detta. Vi har t.ex. genom televisionen under de senaste veckorna på mycket nära håll kunnat följa en grupp flyktingars olidliga förhållanden, nämligen det kurdiska folkets flykt undan diktatorn i Irak. Biståndsministern har också redogjort för intrycken från sin resa i det aktuella området. Men detta är tyvärr bara en liten del av alla de flyktingar som finns i världen. Människor flyr från förföljelse eller på grund av väpnade konflikter, inbördeskrig, miljökatastrofer eller ekonomiska och sociala problem. Enligt UNHCR -- FNs flyktingkommissariat -- uppgår antalet flyktingar till omkring 15 miljoner. Huvudparten av dessa finns i tredje världens fattigaste länder. Det finns dessutom minst lika många potentiella flyktingar som inte passerat nationsgränser, s.k. displaced persons, vilka inte omfattas av det internationella skydds och hjälpsystemet. Flyktingproblemen är svårast i Afrika. Åratal av krig och torka kombinerat med en befolkningsexplosion har skapat denna svåra situation. Men det är framför allt de många krigen och striderna som slagit sönder jordbruken och drivit stora mängder människor på flykt. Särskilt svår är flyktingsituationen i länderna kring afrikas Horn. Striderna mellan de totalitära regimerna och olika gerilla och befrielserörelser i Etiopien, Sudan och Somalia har framkallat en hopplös situation för omkring två miljoner flyktingar. Även i Moçambique har många års strider mellan gerillan och regimen lett till att en miljon människor flytt ur landet och att två och en halv miljoner människor är på flykt inne i landet. Svälten är svår i alla dessa länder och allt fler människor dör. Exemplen kan flerfaldigas. I Liberia är över hälften av landets befolkning flyktingar efter flera års inbördeskrig. Även dessa människor hotas av svält. Herr talman! Det är viktigt att Sverige genom ett ökat stöd till FNs flyktingkommissariat, UNHCR, och till enskilda organisationer på alla sätt försöker lindra den akuta nöden för de hårt drabbade invånarna i dessa afrikanska länder. Vi föreslår därför att bidraget till UNHCR höjs med ytterligare 25 milj.kr. Vi har också i vår biståndsmotion föreslagit att medelsramen för bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer skall höjas med ytterligare 15 milj.kr. till 750 milj.kr. De enskilda organisationerna spelar en stor roll när det gäller att snabbt och effektivt förmedla bistånd i olika former. Det är därför glädjande att detta yrkande nu tillstyrks. Men det är lika viktigt att Sverige på alla sätt även initierar och stödjer en utveckling mot demokrati i de här länderna. Alf Wennerfors har tidigare i debatten poängerat detta. Vi får inte genom vår biståndspolitik fortsätta att medverka till att totalitära regimer kan framhärda med sitt förtryck. Det är viktigt att Sverige gentemot omvärlden markerar den vikt vi fäster vid en demokratisk utveckling i u-länderna. Vi moderater har därför under flera år yrkat på att ett särskilt anslag för demokratibistånd inrättas. Vi tycker därför att det är positivt att även regeringen och utskottet nu vill betona behovet av mer riktade demokratifrämjande biståndsinsatser. Vi anser emellertid att anslaget för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, mot bakgrund av det stora behovet av riktat stöd till insatser för förberedelse och genomförande av demokratiska reformer, bör höjas med 100 milj.kr. till 650 milj.kr. Herr talman! Sovjets invation och det långvariga kriget i Afghanistan har framkallat världens största enskilda flyktingkatastrof. Av världens hela flyktingpopulation utgör de afghanska flyktingarna nära 40 %. I dag lever omkring 7 miljoner afghaner i yttre och inre exil. Ca 3,5 miljoner av dem finns i pakistanska flyktingläger. Pakistan -- i sig självt ett fattigt land -- har sedan 1979 gjort stora egna uppoffringar för att bistå människorna i den afghanska flyktingvågen. Även UNHCR och flera enskilda organisationer har lämnat ekonomiskt och materiellt stöd. UNHCR har nu, som en följd av minskat stöd från omvärlden, fått minskade resurser när det gäller det ekonomiska stödet till de afghanska flyktingarna i Pakistan. Pakistan kan på grund av sin egen svaga ekonomi inte fylla upp gapet mellan de afghanska flyktingarnas behov och den internationella hjälpen. Pakistan är också ett av de länder som kommit att drabbas hårt ekonomiskt av Gulfkrisen. Därmed försämras landets möjligheter att bistå de afghanska flyktingarna. Det är därför en överhängande risk att livsviktiga flyktingprojekt äventyras. Enligt uppgifter i The Pakistan Times kommer flyktingransonerna generellt att minskas med 20 % under 1991. Fotogenransonerna har redan tidigare skurits ned, med påföljd att flyktingarna, i en desperat jakt på bränsle för matlagning och husvärme, har tvingats börja tära på det begränsade skogsbeståndet i Pakistan. Även om det under det senaste året har gjorts stora ansträngningar från FNs sida för att uppmuntra de afghanska flyktingarna att återvända hem, har den afghanska verkligheten, med fortsatt krig och miljontals minor utspridda på landsbygden, förhindrat en större återvandring. Människor som en gång tvingats fly undan bomber och granater kommer inte att återvända i stor skala förrän freden har säkrats. Det är angeläget att omvärlden i en tid av dramatiska händelser på andra håll i världen inte glömmer bort och överger de afghanska flyktingarna. Dessas marginaler för att överleva har alltid varit små. En 20-procentig nedskärning av nödhjälpen kan därför komma att driva fram en akut katastrofsituation. För att undvika detta bör Sverige medverka till att UNHCR ges ökade resurser för sitt fortsatta stöd till de afghanska flyktingarna. Det är också viktigt att det svenska stödet till humanitära hjälpinsatser inne i Afghanistan, som kanaliseras genom enskilda organisationer, främst Internationella röda korset, fortsätter och att ökade resurser ges. Svenska Afghanistankommitténs insatser på den afghanska landsbygden har visat sig vara mycket effektiva och har rönt stor internationell uppmärksamhet. Detta är ett utmärkt exempel på hur effektiva enskilda organisationer kan vara i hjälparbetet. Med detta, herr talman, vill jag uttala mitt stöd för samtliga moderata reservationer, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 44 och 109.